Herr talman! Visst bör man motverka hamstring vid sådana här tillfällen. Men jag kan inte se någon avgörande skillnad mellan en motionstid på fem och exempelvis sju dagar, förutom att sju dagar skulle ha möjliggjort för riksdagens ledamöter att granska förslaget. Regeringen förordade fem dagars motionstid, men det är väl ändå riksdagen som skall pröva om det är möjligt. Här hade vi en kollision med en sammanträdesfri vecka, och det kan knappast regeringen ha vägt in. Att göra detta måste vara vår egen bedömning.
Herr talman! Ärendet gäller alltså beredningsarbetet i lagstiftningsprocessen. Man kan ha olika modeller för lagstiftningsarbetet. En modell är vad jag skulle vilja kalla den traditionellt svenska. Den innebär att man fäster stor vikt vid bred medverkan och insyn under själva utredningsarbetet, att man ger möjlighet till kritik och öppen debatt genom ett vidsträckt remissförfarande och att lagrådet får granska förslaget för att se om det har den 101 lagtekniska kongruens och den ändamålsenlighet som krävs för att den nya eller ändrade lagen skall kunna tillämpas på ett sådant sätt att syftet med den tillgodoses. Riksdagen, slutligen, skall ha tid på sig att genom utskotten göra de kompletterande överväganden som man finner nödvändiga. Det säger sig självt att för denna slutliga behandling är det också rätt avgörande hur de tidigare faserna i förberedelsearbetet sett ut. Det är detta förberedelsearbete som skall ge huvudparten av det material som riksdagen har att fota sina bedömningar på. Utredningsbetänkandet, remisskritiken, den offentliga debatten, lagrådets synpunkter och regeringens egna överväganden ger således rikhaltiga källor att ösa ur. En särskild fördel med den här modellen är att många människor blir inblandade, kanaler öppnas åt olika håll, de politiska partierna — även oppositionspartierna — blir väl förberedda inom de sakområden det så småningom blir fråga om att ta ställning i, särskilt om utredningen varit parlamentarisk, dvs. haft företrädare med skiftande politisk förankring. Den här modellen tar litet tid, men den har uppenbara fördelar, som jag redan berört. Premisserna för att det skall bli en hygglig lagstiftningsprodukt blir dessutom bättre. I varje fall kan man inte skylla på förberedelseprocessen om utfallet trots allt skulle bli mindre lyckat. Den andra modellen för lagstiftningsarbetet är att förberedelsearbetet i stort sett sker inom kanslihusets stängda dörrar, att man starkt begränsar antalet remissorgan, skär ner remisstiden till det minimala eller helt hoppar över remissförfarandet, att man går förbi lagrådet och att man stressar igenom besluten i riksdagen, så att utskotten i realiteten inte hinner med det noggranna beredningsarbete som de är satta att sköta. Denna modell är den som socialdemokraterna i hög grad praktiserat sedan de återfick regeringsmakten. Tendensen var klar även före 1976, och detta påtalades också då i riksdagen vid flera tillfällen, och nu har man tagit upp modellen igen på ett än mer påtagligt sätt. Detta är, såvitt man kan förstå, inte någon tillfällighet eller enbart ett utslag av att man vill visa sig rivig och duktig. Det är ett utslag av en socialdemokratisk uppfattning om att det bör gå till så här. Det framgår med all önskvärd tydlighet av det pressmeddelande som Ingvar Carlsson lät sprida i den här frågan förra vintern. Kontentan av detta var att alltmer av utredningsverksamheten skulle dras in till kanslihuset. Den här nämnda modellen har socialdemokraterna under det dryga år de suttit vid makten tillämpat helt eller till valda delar i ett stort antal fall. En utanförstående iakttagare summerade redan hösten 1982 31 fall där man gått förbi en normal beredningsprocess. Jag går inte i god för det exakta antalet, men nog var det många exempel. I mitt eget utskott kom jag i kontakt med ett fall där man lyckats gå förbi praktiskt taget alla de utåtriktade momenten i beredningsprocessen. Det gällde det fortfarande så omdiskuterade förslaget om avdrag från skatten för fackföreningsavgifter. Det hade inte föregåtts av någon utredning, det hade inte remissbehandlats, och det hade inte varit hos lagrådet. Man hade inte ens hört datainspektionen om de i sammanhanget så viktiga integritetsfrågor na. Förslaget drevs igenom i riksdagen i stor hast. I utskottet krävde vi att Nr 25 åtminstone lagrådet och datainspektionen skulle höras, men det kravet blev i Onsdagen den strid med författningens föreskrifter om minoritetens rätt och i strid med — 16 november 1983 etablerad praxis avslaget av den socialdemokratiska majoriteten. Först skulle beslutet tas, sedan skulle problemen i efterhand eventuellt undersökas — Beredning av regedet var den modell man skulle tillämpa enligt majoritetens mening. ringsärenden I några av de fall där lagrådet hörts har lagrådet gjort ur historisk synpunkt — ». m. mycket sensationella uttalanden om bristerna i den socialdemokratiska regeringens beredningsarbete, uttalanden som såvitt jag vet saknar tidigare motstycken. Ett sådant fall gällde förslaget hösten 1982 om s.k. tillfällig vinstskatt — fortfarande en het fråga i debatten. Lagrådet skrev i sitt yttrande bl.a. följande: ”De remitterade förslagen har inte varit föremål för sådan remissbehandling som avses i 7 kap. 2 § regeringsformen. Lagrådet får med anledning härav understryka att en lagrådsgranskning inte kan ersätta den sedvanliga remissbehandlingen av myndigheter och sammanslutningar med särskild sakkunskap på området.” I detta sammanhang skrev lagrådet dessutom: ”En behandling av ärendet i grundlagsenlig ordning skulle varit särskilt värdefull med hänsyn till den delvis komplicerade karaktären av de frågor som remissen” — alltså remissen till lagrådet — ”berör. Lagrådet har därför haft begränsade möjligheter att med ledning av det föreliggande materialet bedöma sådana frågor om lagstiftningens praktiska konsekvenser och tillämpning som avses i 8 kap. 18 §3 stycket regeringsformen.” Vad lagrådet här gör är — om man översätter juristprosan till rikssvenska — att anklaga regeringen för att inte ha fullgjort sina grundlagsenliga förpliktelser. Men dessa grava anmärkningar hindrade inte regeringen och den socialistiska majoriteten att med stor hast driva igenom förslaget i riksdagen. En annan lika graverande anmärkning kom från lagrådet när det fick det sedermera lyckligtvis åtminstone tillfälligt havererade förslaget om s.k. skogskontolag. Härvidlag yttrade lagrådet bl.a.: ”Genom lagen om inbetalning på avverkningskonto slår lagstiftaren in på nya vägar, ett förhållande som kunde ha motiverat en noggrann analys av de ganska invecklade problem som uppkommer genom den använda tekniken. — — - Här försvåras emellertid lagrådets granskning av att förslaget till kontolag inte varit föremål för sedvanlig remissbehandling av det slag som avses i 7 kap. 2 § regeringsformen. De ekonomiska styrmedel som tidigare behandlats i olika betänkanden — berörda i remissprotokollet — har haft en annan karaktär, och vad som framgått vid remissbehandlingen beträffande dessa förslag ger inte någon nämnvärd ledning i förevarande lagstiftningsärende.” Det här förslaget stoppades den gången, men det berodde nog mest på det formliga raseri som förslaget väckte bland berörda skogsägare. Vad lagrådet eller oppositionen säger brukar inte ha någon särskild effekt på de socialdemokratiska förslagen. Men det är rätt betänkligt att det skall behövas tutande traktorer i gator och gränder för att regeringen skall backa från förslag som 103 inte beretts i anständig ordning. I båda fallen gällde det regeringsförslag som inte utretts, annat än inom kanslihusets stängda dörrar, och som inte remissbehandlats av berörda myndigheter och organisationer. Det var således produkter helt i den anda som tydligen enligt givna signaler skulle prägla lagstiftningsprocessen enligt socialdemokratisk mening. Jag har här uppehållit mig med viss utförlighet vid lagrådets yttranden i stället för att ge andra exempel, av det enkla skälet att ingen kan anklaga lagrådet för att vara ute i partipolitiska avsikter. Lagrådet är ett partipolitiskt helt fristående organ, och det ger naturligtvis vad lagrådet har sagt i de här fallen en särskild tyngd. Det kan vara frestande att fylla på med det nu aktuella förslaget om löntagarfonder. Även här är lagrådet starkt kritiskt till den föregående beredningsprocessen. Detta förslag är också en typisk kanslihusprodukt. Det är arbetsgrupper inom kanslihuset som grubblat fram de lagda förslagen. Frågan har visserligen remissbehandlats, men det har skett under stort jäkt under sommaren när de flesta har semester. Huvudparten av remissorganen är starkt kritiska, men det har inte påverkat regeringen när man lagt förslaget. Om beredningsprocessen i detta ärende säger lagrådet bl.a.: ”Myndigheter och sammanslutningar har således inte varit i tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst utarbetat och samlat förslag till löntagarfonder. Från flera håll har detta kritiserats och man har även anmärkt på att remisstiden varit för kort.

Av de exempel som jag hastigt anfört, herr talman, framgår att jag föredrar den traditionella svenska beredningsmodellen med parlamentariska utredningar, öppenhet och ett omfattande remissförfarande framför den socialdemokratiska, slutna, inåtvända och självgoda. Det förvånar mig inte så mycket att utskottets socialdemokrater och kommunister avstyrker den centermotion där dessa frågor tas upp och som ligger till grund för reservationen i utskottsbetänkandet. Det är väl ett utflöde av den etablerade synen inom socialdemokratin i de här frågorna.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

Herr talman! Bertil Fiskesjös anförande handlade i mycket stor utsträckning om beredningsarbetet inom regeringen. Då ber jag att få erinra om att Bertil Fiskesjö i det avsnittet av betänkandet befinner sig på den socialistiska sidan — för att använda hans eget uttryckssätt alldeles nyligen. Han har inte någon invändning mot den skrivning vi har gjort beträffande regeringens beredningsarbete. Det är alltså ett enhälligt uttalande på den punkten med avslag på den motion som har framlagts av Göthe Knutson m.fl. Däremot skall jag gärna ta upp en diskussion om kommittéväsendet, och då tycker jag att det är viktigt att den diskussionen förs med utgångspunkt i vad konstitutionsutskottets majoritet har anfört i det betänkande som vi i dag diskuterar. Vid flera tillfällen har vi uttalat oss om utredningsväsendet. Senast skedde detta i utskottets betänkande 1980/81:8, där vi säger följande: ”Kommittéväsendets starka ställning i den svenska politiska beslutsprocessen är framför allt en följd av den grundlighet och saklighet som av tradition präglar arbetet i de offentliga utredningarna. Genom att kommitté erna i så stor utsträckning har parlamentariskt inslag är det också ofta möjligt att åstadkomma en bred politisk förankring inför viktiga samhällsreformer. Enligt utskottet är det angeläget att slå vakt om det värdefulla inslag i beslutsprocessen som kommittéväsendet utgör.” Vi pekade redan då på — också Bertil Fiskesjö var med vid det tillfället — att det ändå är viktigt att man effektiviserar arbetet inom utredningarna. I det betänkande som i dag föreligger står vi fast vid denna uppfattning — vi har samma inställning. Vi säger nu: ”Det är naturligtvis viktigt att kommitté erna arbetar snabbt och effektivt. I effektivitetskravet ingår emellertid att ämnet blir föremål för en allsidig belysning. Denna tillgodoses enligt utskottets mening i de flesta fall bäst av att — som sker i parlamentariskt sammansatta utredningar — skilda politiska meningsriktningar får påverka utredningsarbetet.” Ett stöd för betänkandet i dag är ett stöd för dessa uttalanden. Sedan gör Bertil Fiskesjö en rad frihandsteckningar om vad socialdemokratin gjort i det förflutna och vad den möjligen skulle vilja göra i framtiden. Han nämnde en del exempel. Ett exempel var mycket dåligt, nämligen beredningen av förslaget om löntagarfonder. Den parlamentariska löntagarfondsutredningen kunde inte fullföljas på grund av — jag vågar säga det — bristande intresse från de borgerliga partiernas sida att medverka. Här fanns en utredning, tillsatt på förslag av socialdemokrater och folkpartister. Den kunde alltså inte fullföljas. Det bör inte socialdemokraterna ges skulden för. Det som ändå kan diskuteras är om man inte bör genomföra en effektivisering inom kommittéväsendet. Det har regeringen försökt göra. Under ett normalår arbetar vanligtvis omkring 300 statliga utredningar. Genom den förändring som skett har antalet nu sjunkit till 225. Men det innebär ju att man försöker effektivisera kommittéväsendet genom att ge utredningarna snävare tidsgränser och genom att se till att utredningar inte pågår oavbrutet utan att de fyller ett meningsfullt syfte. Jag tror att sådana effektiviseringar är viktiga. Majoriteten i utskottet håller alltså fortfarande på den svenska modellen när det gäller kommittéväsendet. Jag kan citera ett uttalande av Tage Erlander från 1964, där han säger: ”Det offentliga utredningsoch remissväsendet har i vårt land en omfattning och betydelse som i få andra länder. Den svenska regeringen kan basera sina beslut och sina propositioner till riksdagen på ett utförligt och gediget, ofta vetenskapligt sakmaterial, som samlats och bearbetats utanför regeringskansliet. Detta är ur flera synpunkter utomordentligt värdefullt. Bl. a. torde oppositionspartierna i Sverige härigenom ha större möjligheter att få insyn i sakfrågorna och att påverka politiken än vad oppositionen i andra länder har.” Här rör det sig alltså nu om något av en kommittéslakt, 60 år efter Thorssons kommittéslakt år 1923. Men även om man alltså kan kritisera vissa delar av utredningsväsendet, tror jag att vi kan vara ense om att det funnits och fortfarande finns en stor uppslutning kring behovet av de offentliga kommittéerna. De möjliggör en systematisk genomgång och bedömning av olika frågor. De utgör en garanti för att viktiga politiska beslut grundas på sakligt och objektivt underlag. Jag håller med Bertil Fiskesjö: Kommittéerna passar det svenska kynnet. Därför ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Olle Svensson beskyllde mig inledningsvis för att tala om sådant som det inte fanns täckning för i reservationen och motionen. Nu är det dess bättre så att det finns täckning. Jag kan naturligtvis inte begära att Olle Svensson, jäktad som han väl är, läser motionen i dess helhet. Men redan den sammanfattning som finns i utskottsbetänkandet skulle härvidlag ha varit till fyllest. Jag hänvisar alltså till sammanfattningen i betänkandet, där det klart anges att vi från vår sida är helt inställda på att det skall ske en effektivisering av utredningsväsendet. i klartext att det är rimligt att utredningar inte bör få ta mer än t.ex. två år. Så den saken kan lämnas därhän — här råder det enighet. Men för att sedan verifiera min tidigare kritik vill jag bara citera följande ur utskottets sammanfattning av motionen: ”Däremot uttalas i motionen kritik mot det som sägs vara det huvudsakliga inslaget i regeringens ambitioner, nämligen att en allt större del av utredningsverksamheten skall ske internt i departement och ämbetsverk. En ökad centralisering till kanslihuset innebär enligt motionen att förslag som föreläggs riksdagen knappast alls är utredda och att remissbehandling och lagrådsgranskning försummas.” Detta är alltså det underlag från motionen som på den punkten finns i reservationen. Nu kritiserade Olle Svensson min kritik. Men jag var ju ganska noga med att inte fabulera. Jag citerade vad lagrådet hade sagt i sina yttranden i några fall som har varit aktuella under den här tiden, och sedan hänvisade jag till de uttalade ambitioner i vad gäller sättet att bereda lagstift ningsärenden som statsrådet Ingvar Carlsson har givit till känna. Detta var i stort sett det underlag som jag hade för min kritik. Men jag kunde naturligtvis ha redovisat mängder av ärenden som ytterligare belyser att det är på det här sättet — det är en centraliseringsprocess på gång där man har som ambition att göra så mycket som möjligt inom kanslihusets väggar och sedan få snabba beslut i riksdagen. Detta är helt otvetydigt, och det har bl.a. avsatt sigi en mycket snabb ökning av antalet tjänstemän i departementen och inom statsrådsberedningen. Vi gjorde. ju en granskning av detta i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande i våras, och vi fann då att stick i stäv mot vad man skulle kunna tro, när man tagit del av den socialdemokratiska kritiken mot tidigare borgerliga regeringar, så hade antalet handläggande tjänstemän i kanslihuset expanderat mycket kraftigt. Och det är naturligtvis nödvändigt, om man vill ha denna nya typ av beredningsarbete när det gäller lagstiftningen i vårt land, att man skaffar sig mer folk inom kanslihuset. Men det är alltså en modell som vi opponerar mot i motion och reservation.

Herr talman! Jag är inte så imponerad av Bertil Fiskesjös argumentering i dag. Vi brukar i konstitutionsutskottet vilja ha litet bättre underlag, innan vi kommer med så självsäkra slutsatser, och jag vill därför som konstitutionsutskottets ordförande snarast hävda att vi bör undersöka vad som har hänt i det förflutna betydligt grundligare. Jag har minnen av att man under de borgerliga regeringsåren i stor utsträckning använde ett system med enmansutredningar osv. Men jag kastar inte bara ut vissa påståenden här, utan jag tycker att vi i så fall bör undersöka detta grundligt i samband med granskningsarbetet. Sedan är det väl lika bra att gå till reservationen. Där sägs: ”Enligt utskottets mening är regeringens uttalade avsikter att lägga en allt större del av utredningsverksamheten internt i departementen och ämbetsverken mycket betänkliga.” Jag vill starkt understryka att det uttalandet är en frihandsteckning när det gäller regeringens avsikter. Jag ber att få citera från statsrådet Ingvar Carlsson: ”Åtgärderna får inte ses som en nedvärdering av utredningsväsendet. Tvärtom, syftet med dem är att ge utredningarna större möjligheter att fylla sin viktiga roll genom att arbeta både snabbare och effektivare.” Det finns alltså ingen strävan från regeringens sida att arbeta sig bort från traditionen. Det hänvisas sedan till antalet tjänstemän som arbetar med utredningar. Men de sysslar ju inte enbart med beredningsarbete. Regeringen sysslar med verkställighetsarbete, och det är viktigt att den politiska instansen har resurser för att hävda folkstyrets krav gentemot förvaltningen. Det är också en viktig synpunkt som bör tillgodoses när det gäller att bedöma sådana här frågor — så att man inte bara gör en sammankoppling med att det skulle bli en minskning av det departementala utredningsväsendet.
Herr talman! Det är viktigt att den politiska instansen har resurser för att kunna motväga förvaltningen, säger Olle Svensson. Jag kan i och för sig hålla med om det. Men jag konstaterar bara vilket annat ljud i skällan det är nu än när vi diskuterade dessa frågor under andra regeringar. Då blev vi utsatta för en våldsam kritik, därför att några sakkunniga hade utsetts i departementen. Det verkade som om Olle Svensson är belåten med det nuvarande läget. Han tycker således att lagrådet gott kan få lov att göra sådana här kritiska uttalanden även framöver — det måste ju vara kontentan av vad han har sagt. Det behövs alltså inga särskilda uttalanden från riksdagens sida, eftersom det är regeringen som tänker och handlar bäst i denna som i alla andra frågor. Den här kritiken mot socialdemokratiska regeringar är, som sagt, ingalunda ny. Den förekom redan före regeringsskiftet 1976. Olle Svensson citerade Tage Erlander 1964. Jag skall be att få citera en passus ur en debatt som vi hade i kammaren den 10 november 1972, då socialdemokraterna var inne på samma vägar som nu. Citatet lyder: ”Det är bra när man har parlamentariker från olika partier, det förlorar vi aldrig på. Det är den reprimand som jag vill ge regeringen och har givit den tidigare: Tag med representanter från partierna som sedan skall ta ställning i riksdagen, så att de dels känner alla premisser för det förslag utredningen lägger fram, dels kan följa de förslag som på grundval av utredningarna läggs fram i riksdagen. Man kan vara hur kritisk som helst och likväl vara en stor anhängare av det system som vi har med utredningar. Det är starkt med utredningar. De får tid på sig. Vad har vi för tid när vi i ett utskott skall behandla en fråga? Man är inte så fri där och man har för kort tid på sig. Det är en väldig styrka både med utredningarna och med remissförfarandet på utredningarnas resultat. Det förfarandet får vi vara rädda om, även om det kostar mycket pengar — det är värt sina pengar, menar jag.” Det är dock inte mig själv som jag citerar här, utan det är en ännu i dagarna högst aktuell socialdemokrat, nämligen Nancy Eriksson. Hon hade tydligen upptäckt vart man redan då var på väg. Ur lagstiftningsmoralens synpunkt hade det varit bra om Olle Svensson nu tagit upp hennes i detta avseende fallna mantel.

Herr talman!

Han medgav att de har andra funktioner också, bl.a. den viktiga rollen att följa det politiska inflytandet över förvaltningen. Bertil Fiskesjö citerar ofta justitieråd och andra för att skapa underlag för sitt yrkande. Men jag har citerat ett uttalande av Ingvar Carlsson från 1983, där det framgår att avsikten inte alls är den som nu anges av Bertil Fiskesjö. Han har alltså respekt för utredningsväsendet. Men det är väl ändå inte orimligt att vi också får en diskussion om <Nr25 möjligheter till ändringar och större effektivitet på det här området. Jag tror Onsdagen den att det finns mycket som vi kan komma överens om att göra för att förbättra — 16 november 1983 kommittéväsendet. Det handlar om att man inte får begrava och långhala frågor som man av olika skäl inte hinner eller orkar fatta politiska beslut om Beredning av regevid ett givet tillfälle. Det handlar också om att förmå utredarna att snabbare ringsärenden bli färdiga med sina uppdrag. Det är viktiga saker att arbeta med.

Herr talman! I den motion som Bertil Fiskesjö refererar till finns det krav på att man även i fortsättningen skall se till att så mycket som möjligt av utredningsväsendet är föremål för insyn och att man i stor utsträckning skall använda sig av parlamentariska utredningar. Detta har konstitutionsutskottet tillgodosett i sin skrivning på s. 7 i utskottsbetänkandet, där det om kravet på en allsidig belysning står: ”Denna tillgodoses enligt utskottets mening i de flesta fall bäst av att — som sker i parlamentariskt sammansatta utredningar — skilda politiska meningsriktningar får påverka utredningsarbetet. — — — Utskottet utgår ifrån att regeringen inte har någon annan uppfattning om värdet av parlamentariskt sammansatta utredningar än utskottet.” Jag har svårt att se, herr talman, att vi med detta inte har tillgodosett i stort sett de krav som Bertil Fiskesjö har framfört, och det är anledningen till att vi, moderata samlingspartiets representanter i utskottet, inte har stött reservationen. Herr talman! Det finns naturligtvis undantag också på det här området när det gäller kravet på parlamentariskt sammansatta utredningar. Vi har ett mycket stort utredningsväsende i det här landet, som kostar åtskilliga miljoner kronor och som i många fall används för att stoppa vettiga beslut i den här kammaren. Det är populärt att skylla på sittande utredning. Mot den bakgrunden, herr talman, är det naturligtvis viktigt att regeringen har möjligheter att ha en flexibilitet. Ibland bör man inte använder sig av stora parlamentariskt sammansatta utredningar. Utredningsväsendet får inte förvandlas till en enda gigantisk långbänk. Jag har, herr talman, själv erfarenhet av sju statliga utredningar, och jag måste verkligen säga att det är blandade erfarenheter. I vissa av de här sju utredningarna skulle man ha kunnat arbeta på ett helt annat sätt och uppnått en betydligt större effektivitet. Det är inte alltid fallet, måste jag tyvärr understryka. Jag kan, herr talman, inte heller underlåta att säga att en del av ansvaret för 109 att vi har långrotande utredningar ligger på de statsråd som har tillsatt utredningarna eller som har ett ansvar för dem genom att de verkar inom deras departement. Jag har svårt att se att statsråden eller regeringen, vid tillsättning av utredningar, inte i direktiven kan ange ett sista datum då utredningarna skall vara klara. Man använder sig ofta av generella formuleringar, såsom att ”arbetet skall bedrivas skyndsamt” etc. Ordet ”skyndsamt” tolkas av de flesta statliga utredningar på ett alldeles eget sätt, som inte skulle kunna användas i något annat sammanhang. Jag anser alltså att man skall sätta ett stoppdatum. De utredningar som går över detta stoppdatum skall anhålla om att få fortsätta. I annat fall skall utredningarna normalt sett upphöra — eller åtminstone kan man se till att arvodena till utredningsledamöterna slutar utgå i och med att detta stoppdatum passerats. Det skulle, herr talman, innebära en ordentlig effektivisering av det statliga utredningsväsendet. Får jag allra sist säga, att det naturligtvis just nu finns några exempel på hur utredningar icke skall vara sammansatta och arbeta. Jag tänker på Ekokommissionen och kommissonen mot narkotika, där det inte finns tillfredsställande möjligheter för oppositionen att göra sin stämma hörd och påverka utredningsresultaten.
Herr talman! Anders Björcks inlägg bekräftar vad jag inledningsvis sade avslutningsvis. Det finns tydligen en viss samstämmighet mellan socialdemokraterna och moderata samlingspartiet i synen på dessa frågor. För att undvika alla missförstånd vill jag än en gång understryka att vi i motionen och reservationen betonar oerhört hårt att vi skall ha ett effektivt utredningsväsende. Det är alltså inte det frågan gäller. Både Olle Svensson och Anders Björck vill förenkla det hela därhän. Vi säger t.o.m. att vi tycker att det är bra med normen att en utredning inte skall få ta mer än två år. Det har vi alltså ingenting emot, utan det vi vänder oss emot och kritiserar är det sätt på vilket regeringen har utnyttjat sina möjligheter att lägga in beredningsprocessen i kanslihuset — utan chans till insyn, allmän debatt och inflytande från regeringen utanförstående människor. För att bygga under den kritiken citerade jag några, sett ur historisk synpunkt, mycket sensationella uttalanden av lagrådet. Jag vet inte att det tidigare förekommit något sådant i svensk lagstiftnings historia. Det gäller mycket sensationella uttalanden av lagrådet, och om dessa säger Olle Svensfon:
Herr talman! Med anledning av vad Anders Björck sade om behovet av att Onsdagen den få utredningar som arbetar snabbare och att få större effektivtet i utrednings — 16 november 1983 väsendet vill jag peka på att åtskilligt hänt sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. 75 utredningar har fått nya och snävare tidsgränser. 17 Beredning av regeutredningar har lagts ned, och nytillsatta utredningar får endast i undantags — ringsärenden fall överskrida maximigränsen två år. Sedan har man kommit fram till att mer mm.m. rutinbetonade ärenden inte skall bli föremål för statliga utredningar utan kan beredas av tjänstemän inom myndigheter och departement. Det har tillsatts 48 nya utredningar, men av dessa torde redan vid årets slut ett tjugotal vara klara, och således kan vi se en klar förbättring av effektiviteten när det gäller utredningsväsendet.
Herr talman! Jag tycker att den här debatten börjar bli litet meningslös, och vi skall väl inte ta upp kammarens tid i onödan. Majoriteten och reservanterna i utskottet är faktiskt ense om att det normala bör vara att man har parlamentariska utredningar. Det står alldeles klart i majoritetens betänkande, och jag tillät mig, herr talman, att citera det från talarstolen. Bertil Fiskesjö och hans partivänner vill tillsammans med folkpartisterna göra ett tillkännagivande på denna punkt. Jag tycker knappast det behövs. Det väsentliga är att vi är ense om huvudprinciperna. Sedan bör vi därutöver ge möjligheter till de regeringar som sitter att i enskilda fall arbeta så att det blir så stor effektivitet som möjligt. Som jag sade, herr talman, kostar faktiskt utredningarna statsverket mycket stora pengar i dag, och de används ibland till att förhindra nödvändiga och snabba beslut.
Jag trodde jag hade ordet för anförande. Men då vill jag till Anders Björck säga följande: I utskottsmajoritetens skrivning står: ”Utskottet utgår ifrån att regeringen inte har någon annan uppfattning om värdet av parlamentariskt sammansatta utredningar än utskottet. Någon särskild åtgärd med anledning av motionen är enligt utskottets mening inte erforderlig.” De praktiska resultat som vi har sett av regeringens sätt att tillämpa sina uttalade åsikter i vad gäller beredningsarbetet har inte alls påverkat Anders Björck, trots lagrådets mycket kraftiga kritik. Man nöjer sig med en from förhoppning om att regeringen skall vara hygglig på den här punkten. Något uttalande som understryker kritiken mot regeringens handlande vill Anders Björck inte vara med på.
Herr talman! Min replik skall naturligtvis avse Bertil Fiskesjö. Får jag bara säga att som en f. d. ordförande i konstitutionsutskottet väl bör känna till granskar vi i utskottet regelbundet bl.a. den statliga utredningsverksamheten. Vi återkommer en gång per år. Då, herr talman, tycker jag det är lämpligt att slå ned på konkreta fall där vi från t.ex. oppositionens sida tycker att den sittande regeringen uppträtt mindre lämpligt. Sådana fall finns det gott om, och då skall vi naturligtvis kritisera dem.

Herr talman! Bertil Fiskesjö talade om att utskottets socialdemokrater och kommunister hade avstyrkt hans motion, och jag vill därför göra ett litet påpekande. Givetvis kan olika frågor motivera olika former av utredningar. Det tror jag de flesta är ense om. Men vi har från vpk kritiserat tendenser till enmansutredningar och departementsutredningar som framkommit under olika regeringar — jag vill markera att även regeringar där Bertil Fiskesjö borde haft inflytande har visat sådana tendenser. Jag tycker dock att med den kraftiga markering utskottet gör av hur utskottet ser på dessa frågor har det som är väsentligt i frågan framkommit. Utskottet har ändå erinrat om att det vid tidigare tillfällen behandlat frågan och framhållit betydelsen av att ha representanter för riksdagspartierna i utredningarna. Utskottet säger att det fortfarande har samma uppfattning. När utskottet därtill säger att det utgår ifrån att regeringen inte har någon annan uppfattning om värdet av parlamentariskt sammansatta utredningar, tycker jag det är ett viktigt understrykande. Visar det sig att regeringen har en annan uppfattning än utskottet, kommer i varje fall vpk att liksom tidigare noga granska utvecklingen. Då tycker jag utskottets majoritetsuttalande är värdefullt som grund för ett ställningstagande.

Herr talman! Det har på senare år blivit regel, att redogörelsen från riksdagens justitieombudsmän inte skall passera riksdagen under tystnad. Det är en regel som kan vara värd att hålla på, oavsett om man är överens med ombudsmännen i deras bedömningar och oavsett om man är nöjd med JO-ämbetets verksamhet i stort eller ej. JO-berättelsen har ju inte bara till ändamål att ge utgångspunkt för riksdagens granskning av sina valda ombudsmän. Den har i än högre grad det ändamålet att ge lagstiftaren en utgångspunkt för att reflektera över hur lagar följs och vilka problem som uppstår i tillämpningen. Rent allmänt lider riksdagen brist på tillräcklig sådan återinformation, och detta beror åtminstone till stor del på en viss ovilja att ta åt sig information och använda den för aktiv handling. Allt för ofta möter man i betänkandetexter den välkända frasen att ”riksdagen förutsätter” att myndigheter bevakar eller tar initiativ. Att passivt förutsätta sådant är att inte ta uppgiften som lagstiftare på riktigt allvar. Erfarenheten ger ossii stället fog för uppfattningen, att man inte får förutsätta någonting som självklart när det gäller utvecklingen av rättsförhållandena i landet. Med den bakgrunden vill jag göra några reflexioner kring problem som aktualiseras av årets JO-berättelse. Det förefaller exempelvis nödvändigt, att man på ett bättre sätt uppmärksammar utvecklingen inom den socialpolitiska sektorn. Man kan ställa frågan, ifall vi som lagstiftare inte har förutsatt alltför mycket som självklart när det gäller den nya socialtjänstlagen och dess praktik. Man har överlämnat delvis mycket svårbemästrade uppgifter åt den lokala administrationen utan att riktigt se konsekvenserna och utan att riktigt tänka på vilka resurser ett uppfyllande av lagens intentioner kräver. När en missbrukare som omhändertagits enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall får stanna hos polisen i 25 dagar, därför att de för socialtjänsten ansvariga inte kan eller vill ta sitt lagliga ansvar — då har avståndet mellan teori och verklighet blivit sådant att också socialtjänstlagens upphovsmän borde ta sig en funderare. När åldringar under dagtid hålls inlåsta i sina lägenheter, därför att en av rikets största kommuner inte finner någon bättre tillsynsform för dem — då måste det finnas något mer grundläggande fel i värderingar och i social metodik. Just det fall jag senast refererat till är i förbigående sagt föremål för en mycket intressant och föredömligt ingående utredning av ombudsmannen. Många kritiker har i den offentliga debatten yttrat rädsla för att rättssäkerheten håller på att undergrävas. Mot dem har uppträtt andra debattörer, företrädare för högre myndigheter och även för riksdagen, som har menat att sådana farhågor är överdrivna och att felen utgör undantag.

När den typen av grundläggande fel över huvud kan begås och när rikspolisstyrelsen — denna kvalificerade instans — inte finner minsta anledning till invändning, kan då verkligen rättstillståndet vara i stort sett tillfredsställande? Ligger inte den reflexionen då närmare till hands, att sådana fall är som man säger toppar på ett isberg, att de är symtom på mera vittgående, allmänna missförhållanden? Om det allmänna klimatet i förvaltningarna i stort sett var tillfredsställande, skulle ju inte den här typen av grova, elementära och cyniska avvikelser framträda. Ytterligare en reflexion till protokollet: Nästan varje JO-berättelse, liksom varje studium av handlingar vid tingsoch hovrätter, ger oss exempel på de allvarliga och svårlösta problem som möter i vårdnadsoch umgängestvister. Man får en oerhört markant bild av domares svårigheter och av deras vånda inför ibland till synes omöjliga avgöranden. I skarp relief framträder det förhållandet att i synen på vad som är barnets bästa bryter sig ofta helt motsatta och oförenliga värderingar. Det är en omständighet som visar att man på det här området befinner sig i en brytningstid, där en allvarlig oklarhet råder och där risken av för barnen destruktiva beslut ökar. Vad vore naturligare än att lagstiftarna äntligen tog på sig ansvaret för att göra en lödig och samtidigt tidsenlig definition av begreppet barnets bästa? Det är någonting som mig veterligt aldrig har skett. Herr talman! Jag är medveten om att åtskilligt i de strödda synpunkter jag här har framfört inte är något nytt gods, men jag kan försvara mig med att även gamla synpunkter kan ha en relevans så länge de problem som de avser inte angrips på något effektivt sätt.

Först upptas alltså arbetsmarknadsutskottets betänkande 1 om statlig personalpolitik.

Herr talman! Inom det statliga området finns ett antal ordinarie tjänster som tillsätts på s.k. förordnande. Det kan ske på viss tid, och då omfattas man av förordningen om s.k. förordnandepension. Denna förordnandepension har i och för sig i vissa fall ett berättigande, men i många andra fall ger reglerna ett sådant utfall att de är långt ifrån tilltalande. Reglerna är utformade på ett sådant sätt att även ett relativt kort förordnande kan ge en mycket hög pension under lång tid. Reglerna är också sådana att endast vid en fortsatt statlig anställning eller verksamhet kommer denna förordnandepension att samordnas med den kommande lönen. Vid anställningsförhållanden utanför den statliga sektorn sker däremot ingen samordning. I vart fall finns det inga garantier för att en sådan samordning skall äga rum. Detta innebär ju att de som har förordnandepension kan uppbära en mycket hög pension samtidigt som de sannolikt kommer att uppbära en mycket hög ersättning för det de utför sedan de lämnat sitt förordnande om de fortfarande är kvar i verksamhet. Man kan peka på många fall, men speciellt ett sådant fall var aktuellt för knappt ett år sedan. Det var en tjänsteman i en mycket hög befattning som hade haft sitt förordnande under mindre än tre år. När förordnandet fick avslutas, fick tjänstemannen i fråga 12 000 kr. i månaden i pension. Personen i fråga var inte fyllda 50 år. Det innebär att personen i fråga fram till pensionsdagen kommer att uppbära is.k. statlig förordnandepension mer än 2 300 000 kr. — samtidigt som personen i fråga också har ett mycket välbetalt 115 jobb, och någon samordning inte kommer i fråga. Det är självfallet inte det här fallet som är avgörande för att vi från vpk anser att detta måste ses över, men det är en bidragande orsak att sådana här förhållanden kan uppstå. Av det skälet har jag och Bertil Måbrink motionerat och krävt att man skall se över de här frågorna för att sådant inte skall få förekomma. Utskottet säger med anledning av motionen att det finns en utredning som skall se över myndigheternas ledningsorganisation och som även har någon form av deluppdrag att titta på förordnandepensioner. Det finns dock två väsentliga skillnader mellan motionens krav och utredningens direktiv. I motionen kräver vi direkt att man skall se över reglerna för förordnandepensioner och att sådana här avarter skall mönstras bort, medan direktiven till utredningen inte alls talar samma klarspråk. Vi har ansett att det finns anledning för riksdagen att göra en klar markering av att den här typen av pensionsförmåner, som man redan har avskaffat för statsråd, i fortsättningen bör tas bort även i andra sammanhang. Av den anledningen har vår ledamot i utskottet reserverat sig. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 1 om statlig personalpolitik behandlar sju motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i januari i år. En större öppenhet vid tillsättningen av s.k. anmälningstjänster finner utskottet vara värdefull. Den främjar ökad personalrörlighet och kan också medverka till att öka jämställdheten mellan könen vid rekrytering till högre chefstjänster. Från den 1 januari 1983 gäller för s.k. anmälningstjänster att de skall föregås av s.k. intresseannonsering. En sådan annonsering sker i Postoch Inrikes Tidningar, i myndighetens personaltidning och på dess anslagstavla. Föreskrifter om detta förfarande har också intagits i 10 a § anställningsförordningen. Vissa anmälningstjänster har undantagits från regeln om intresseannonsering, vilket framgår av myndigheternas instruktioner. Det gäller bl.a. tjänster med speciell juridisk kompetens. Genom förändringar som regeringen beslutat att gälla från den 1 januari 1983 har således yrkandet i motion 1982/83:152 till vissa delar uppfyllts. Med hänvisning till vad som sagts avstyrker utskottet motionen. Enligt utskottets mening bör frågor av detta slag lösas av staten och de anställdas organisationer gemensamt. Ett sådan ställningstagande överens stämmer med vad utskottet tidigare uttalat. Motionen bör inte föranleda Nr 25 någon åtgärd från riksdagens sida. I sitt betänkande redogör utskottet för omfattningen av dessa pensioner, fitik de samordningsregler som gäller och på vilka områden det ännu saknas sådana regler. Utskottet hänvisar till sitt tidigare ställningstagande i fråga om statsrådens och statssekreterarnas pensioner, där man bl.a. framhöll det otillfredsställande i att pension skall kunna utgå oavkortad vid sidan av andra inkomster. Utskottet anser därför att de i motionen angivna pensionsförmånerna också bör ses över. Den kommitté som skall utreda de statliga myndigheternas ledningsorganisation har också som deluppgift att se över samordningsreglerna för de statliga förordnandepensionerna. Utskottet säger att man ”förutsätter att kommitténs övervägande utgår från de ovan redovisade principerna som riksdagen på förslag av ett enhälligt utskott anslutit sig till”. Med hänsyn till att en översyn redan är på gång och det uttalande utskottet gjort får syftet med motionerna anses vara tillgodosett, och därför föranleder motionerna inte någon ytterligare åtgärd. Som utskottet framhåller kan man säga att de i motionen redovisade skillnaderna i pensionsförmånerna beroende på om man går i pension i december eller i januari året efter är konjunkturbetingade. Lönerna har stigit långsammare än priserna under de senaste åren. Situationen blir den motsatta om vi får en reallöneökning. Sådana oönskade effekter bör enligt utskottets mening rättas till genom ändring i avtalen. Det är en uppgift för avtalsparterna på det statliga området och riksdagens lönedelegation. Beträffande basbeloppstillägget på 300 kr. som riksdagen beslutat om och som inte ingick i den statliga kompletteringspropositionen har detta genom avtal nu reglerats. Med dessa motiveringar avstyrks motionen. Antalet deltidsarbetande har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Det är framför allt när det gäller den långa deltiden, mellan 20 och 34 timmar, som antalet har ökat. Antalet arbetande på deltid under 20 timmar har däremot minskat. Utskottet konstaterar att de deltidsarbetandes anställningsförmåner och sociala förmåner successivt har förbättrats. För dem som arbetar kort deltid är dock på vissa områden förmånerna sämre. Det finns dock en klar strävan — inte minst från fackligt håll — att arbeta för att de som har kort deltid skall få längre arbetstid. Därigenom förbättras både deras inkomster och deras sociala förmåner. 117 Flertalet av de brister som kvarstår tillhör det avtalsreglerade området, och utskottet är därför inte berett att föreslå någon speciell åtgärd för det statliga området. För att en verklig anställningstrygghet skall kunna uppnås anser motionärerna att ett trygghetsavtal bör slutas för den statliga sektorn och att reglerna för omplacering av statligt anställda bör ändras. Utskottet konstaterar att det i årets avtalsrörelse har träffats ett preliminärt trygghetsavtal på det statliga området. Under hösten väntas ett slutligt avtal, så att de nya bestämmelserna kan träda i kraft den 1 januari 1984. Regeringen kommer vidare inom kort att avlämna en proposition om anställningstrygghet i statlig tjänst. Med dessa hänvisningar avstyrker utskottet motionen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1983/84:1 och avslag på samtliga här berörda motioner.

Herr talman! Jag beklagar att arbetsmarknadsutskottet inte har ansett sig kunna tillstyrka min motion 501, där jag tillsammans med några partivänner hemställer om att man utöver medalj, klocka och glasskål även skall införa trätelefonen Diavox som en valmöjlighet när det gäller utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. Nämnda telefon är också framtagen av ett statligt företag, nämligen Teli. Sällan har jag mött så många välgångsönskningar för ett förslag som för denna motion. Visserligen säger arbetsmarknadsutskottet att den här frågan skall lösas av de fackliga organisationerna i förhandlingar med staten. Men jag tycker naturligtvis att även riksdagen kunde ha gjort ett uttalande i denna riktning. Jag är mycket väl medveten om att det mot ett enigt utskott skulle vara fåfängt att yrka bifall till motionen. Jag kan då bara uttala den förhoppningen att de fackliga organisationerna och staten kommer fram till ett positivt ställningstagande i denna fråga. Med det, herr talman, har jag inget särskilt yrkande.

Herr talman! Hur tillsätter man högre statliga chefer? Åhörarna undrar förstås om den frågan verkligen kan vara angelägen för kammaren. Jag skall försöka visa att den är det. Politikerna borde lära vissa saker av företagarna, ty de är vana att handskas med krislägen och rekonstruktioner, skrev Göran Albinsson Bruhner i Svenska Dagbladet för en tid sedan. I söndags sade Jan Carlzon i samma tidning att den svenska krisen inte bara är ekonomisk, utan att den också är en ideologikris. Vi ser också, fortsatte han, att det politiska agerandet blir nästan enbart taktiskt. Ingen tar ansvaret fullt ut för en totallösning. Vi har alltså en ledningskris. Ingen har i realiteten tagit på sig ansvaret att vara ledare. I våras kom det en mycket intressant liten bok, som verkligen kan rekommenderas riksdagens ledamöter. Boken heter Leda rätt. Författarna — Vedin-Brodin-Liäbeck-Pettersson — ger oss alla, inte minst oss politiker, mycket att tänka på, och detta bara på ett 80-tal sidor. Läs exempelvis om hur de tycker att vi bar oss åt i frågan om Örebroregementet! Hur skall man radikalt omstöpa företag och organisationer i både den enskilda och den offentliga sektorn i ett läge då tillväxten inte längre är självklar? Vad som krävs, säger författarna, är inte dyra utredningar, nya institut eller nya tjänster. Vad som krävs är förändrade attityder till ledarskap. Vad som krävs är chefer på alla nivåer som kan väcka de slumrande resurser som finns på varje arbetsplats. Vad som krävs är ett ansvarsmedvetet ledarskap, som är lagledarens, ett ledarskap som bygger på ett fritt meningsutbyte och som tillfredsställer de olika mänskliga behoven. Vad som krävs är ett slags ”japanskt” ledarskap, som innebär att när alla har fått delta i en effektivt genomförd beslutsprocess, så ställer alla också upp hundraprocentigt för att verkställa beslutet, snabbt och effektivt och med sikte på ständiga kvalitetsförbättringar. Att Sverige är illa ute behöver jag inte hålla ett längre anförande om i den här kammaren. Vi är medvetna om obalanserna, om budgetunderskottet etc. Men är vi tillräckligt medvetna om att det i en krisekonomi krävs chefer som är än mer kunniga, skickliga, ärliga och omdömesgilla? I kristider krävs det både vad man kallar hårda nypor och omtanke och varm medmänsklighet. Herr talman! Vad kostar då detta? Ja, i boken Leda rätt säger författarna att förändrade attityder till ledarskap och visionärt tänkande inte skulle behöva kosta en enda krona. Kanske är detta det enda uttalande i boken som det ligger en smula överdrift i. En del kronor kan nog krävas, men de kronor man satsade skulle få stor effekt. Hur är det med den statliga personalpolitiken när det gäller chefsrekryteringen? Jag förutsätter att den är genomtänkt och systematiserad. Jag förutsätter att man i departementen och i de statliga verken har analyserat kraven —- inte minst mot bakgrund av krisläget — och att de personer som anställs verkligen motsvarar dessa. Jag förutsätter att man har studerat den systematiserade rekryteringen av chefer i exempelvis Volvo, Electrolux, IBM eller Unilever. Dessa och många andra företag har mycket att lära oss i den offentliga sektorn. Är det inte så som jag förutsätter, då räknar jag med att åtgärder omgående vidtas. Det jag hittills har sagt leder fram till Allan Ekströms motion om hur högre statliga tjänster tillsätts. Allan Ekström anser att det brister i öppenhet och insyn i tillsättningsförfarandet. Vi moderater i utskottet har följt upp motionen med en reservation. Tillsättningen av chefer skall föregås av ett förfarande som gör det möjligt för var och en som är intresserad att anmäla sig som sökande och att bli meritmässigt värderad i förhållande till sina medsökande. Regeringen har nu tagit ett steg i rätt riktning, och det är utmärkt. Men man har undantagit vissa tjänster. Det finns ingen rimlig förklaring till detta. Också domarkåren undrar över det. Därför har vi med reservationen markerat att detta undantag är onödigt. Jag yrkar bifall till reservationen. Slutligen vill jag peka på ett förslag som i förlängningen kan försvåra rekryteringen av kompetenta sökande till högre tjänster, nämligen det förslag som framförs i motionen av Oskar Lindkvist och Stig Olsson och i en kommunistmotion. Vi skall följa detta ärende — det vill jag uppmana kammarens ledamöter att göra — därför att det kan innebära att vi inte kommer att kunna rekrytera de bästa till chefstjänster inom vår sektor. Vi konkurrerar ju med den enskilda sektorn och även med arbetsmarknaden utanför vårt lands gränser. Vi måste med andra ord vara beredda att betala konkurrenskraftiga löner till de allra bästa — som vi skall ha också inom den offentliga sektorn. Jag nöjer mig med att säga detta i dag, för detta ärende återkommer.

Herr talman! De frågor som nu behandlas har vi haft anledning att diskutera under de år som gått sedan lagstiftningen på det här området tillkom under 1970-talet. Låt mig bara slå fast en sak, nämligen att rätt till ledighet är en viktig del av de anställdas möjligheter till ett meningsfullt liv. Vi behandlar nu ett antal motioner som syftar till begränsningar i ledighetslagstiftningen. Moderaterna har fullföljt sin motion med en reservation. Även om reservationen är något luddig framgår det klart att moderaterna Önskar begränsningar i möjligheterna för de anställda att utnyttja ledighet för olika orsaker. Från socialdemokratiskt håll har vi motsatt oss försämringar för de anställda att utnyttja möjligheterna till ledighet. Utskottets majoritet säger i betänkandet att de lagar vi nu har på detta område inte får försämras eller begränsas. I det särskilda yttrandet nr 1 till betänkandet framförs tankar om att de små företagen borde särbehandlas i ledighetslagstiftningen. Jag tror att det är fel tänkt och att det skulle få negativa konsekvenser för de små företagen. Om anställda i de mindre företagen upplever sin situation som sämre än den som de anställda i de större företagen har, gynnar det knappast de små företagens

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag beklagar att statsministerns tid trots allt inte tycks räcka till för att svara på min fråga. Centern har under decennier kämpat hårt för att förbättra storstadsbornas vardagsvillkor. Arbetsresornas längd har en avgörande betydelse för livskvaliteten i vardagslivet. Vi vill därför skapa närhet mellan bostäder och arbetsplatser i levande lokalsamhällen inom storsamhället. Vi vill ge alla en hembygd i storstaden. Att ha närhet mellan bostad och arbete ger många familjer en trygghet i 123 vardagen. Många — speciellt kvinnor — drar sig för att söka förvärvsarbete, när de vet att arbetsresorna kommer att ta två timmar eller mer per dag. Vad värre är: enligt den senaste levnadsnivåundersökningen ökar de riktigt långa arbetsresorna, på mer än två timmar dagligen, speciellt i Stockholmsregionen, och de korta resorna, på mindre än en halv timme, blir allt färre i alla tre storstäderna. Mot bakgrund av de sociala problem detta innebär för många människor, den ökade sårbarheten i samhället och den stora energiåtgången för långa arbetsresor måste något göras. Det handlar inte enbart om kommunal fysisk planering och bostadsförsörjning, bostadsminister Gustafsson. Det krävs bl.a. en decentralisering av de statliga arbetsplatserna för att staten skall föregå med gott exempel och visa vägen för näringslivet i övrigt, sätta i gång goda cirklar ute i de ensidiga bostadsområdena och motverka kontoriseringen av stadskärnorna. Det krävs ett fullföljande av de möjligheter till kommunal decentralisering som centern i regeringsställning öppnade. Det krävs förbättrade möjligheter att starta och driva småföretag, dvs. ett fullföljande av det arbete som centern grundlade i regeringsställning. Det krävs vidare ekonomiska styrmedel utöver den inomregionala skattekraftsutjämningen, som centern i regeringsställning genomförde utifrån ett regionalt centerinitiativ. Detta var några exempel på åtgärder. Herr talman! Det krävs ett samlat åtgärdsprogram för att möjliggöra en ökad närhet mellan bostäder och arbetsplatser i storstadsregionerna. Mittenregeringen beslutade 1981 att en utgångspunkt för den långsiktiga statliga lokalförsörjningen skall vara att endast sådana myndigheter för vilka det av verksamhetsskäl eller på grund av sambandskrav bedöms nödvändigt skall disponera lokaler i centrala Stockholm. Detta beslut togs för att öka närheten mellan bostäder och arbetsplatser. Följer den socialdemokratiska regeringen upp detta beslut — eller har arbetet avstannat efter regeringsskiftet? Man kan ha anledning att undra, mot bakgrund av vad som faktiskt skett: För det första har regeringen beslutat att FOA, som vuxit ur sina lokaler, inte skall flytta till Botkyrka, en kommun med stor brist på arbetsplatser. FOMA skall enligt socialdemokraterna ligga kvar centralt. För det andra har socialdemokraterna beslutat förlägga det nya energiverket centralt i Stockholm. Detta tyder, herr talman, inte på någon bestämd politisk vilja att styra utvecklingen i decentralistisk riktning.

Herr talman! Bostadsministern har gett några exempel på åtgärder som regeringen vidtar, men det samlade åtgärdsprogram som jag efterfrågar för att möjliggöra den viktiga decentraliseringen av arbetsplatser och motverka att de förläggs i centrala delar av storstäderna tycks inte vara på gång. Jag vill upprepa att jag känner oro för att arbetsresornas längd kraftigt ökar i storstadsregionerna. Arbetsresor på mer än två timmar per dag är någonting som familjerna i längden egentligen inte klarar av. Jag menar att det fortfarande behövs kraftfulla åtgärder för att vi skall få en decentralistisk planering. Jag är inte säker på att det som bostadsministern här har räknat upp kommer att räcka.

Herr talman! Det kommunala planmonopolet är inte tillräckligt — det har vi sett. Det räcker inte till för att man i Stockholmsregionen skall kunna vända den stora skutan åt rätt håll, utan det krävs ett samlat åtgärdsprogram. Det vore bra om vi kunde återkomma till det.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag har tidigare en gång ställt en fråga till bostadsministern om den kommunala vetorätten, och jag fick svar den 13 januari i år. Min fråga gällde då en utvidgning av det kommunala vetot till att omfatta även uranhanteringens olika led. Jag tog vid det tillfället Kynnefjäll, på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän, som ett exempel, där de berörda kommunerna på ett mycket tidigt stadium klart deklarerade att de inte kunde tänka sig att detta område skulle användas som en sopstation för utbränt kärnbränsle. På och omkring Kynnefjäll finns också en mycket stark folklig opinion för att slå vakt om hembygden. Denna opinion har bl.a. tagit sig sådana uttryck som att man haft vakthållning dygnet runt i över tre år för att försöka stoppa eventuella provborrningar. Den 13 januari i år uppmanade bostadsministern mig att åka hem till Bohuslän och lugna de människor i kommunerna som var oroliga. Men i dag kan vi konstatera att denna oro var, och tydligen fortfarande är, befogad. Min förhoppning var att vi skulle få ett förstärkt kommunalt veto, men nu blir det förmodligen tvärtom — en kraftig urholkning. Detta är en mycket olycklig utveckling. Under Fälldinregeringarnas tid genomfördes en decentralisering av beslutsfunktionerna på många områden. En urholkning av det kommunala vetot, på det sätt som vi nu kan misstänka kommer, innebär en mycket kraftig centralisering av beslutanderätten. Just den kommunala vetorätten är ju en grundläggande och mycket viktig del i det kommunala självstyret. Det finns dock en del positiva bitar i bostadsministerns svar, och det är jag glad för. Bostadsministern uttalar sig i allmänna ordalag för ett större lokalt inflytande, ett ökat kommunalt självbestämmande, i olika planoch byggfrågor, och det är positivt. Vad som oroar mig är att bostadsministern inte utesluter att det skall finnas en sådan här ”säkerhetsventil” i det kommunala vetot. Därmed tar man ifrån kommunerna och människorna på det lokala planet den mest effektiva möjligheten de har att kunna värna sin egen livsmiljö, och jag tycker att det är beklagligt om vi får en sådan utveckling.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för dessa kompletterande upplysningar. Anledningen till att jag hänvisade till den diskussion vi hade i januari om uranhanteringens olika led, kopplade till det kommunala vetot, var att den frågan togs upp i en artikel i Svenska Dagbladet den 23 september i år. I denna artikel nämnde bostadsminister Hans Gustafsson just lager för slutförvaring av utbränt kärnbränsle som ett exempel på någonting som kunde ligga till grund för att undantag i det kommunala vetot skulle kunna tillämpas. Det var med anledning av det uttalandet jag påminde om den debatt vi hade i januari, då vi diskuterade uranhanteringens olika led. I och för sig gläder det mig att bostadsministern deklarerar sin respekt för den kommunala självstyrelsen och att han anser att det kommunala vetot skall finnas kvar. Men det blir trots allt en kraftig urholkning av detta, om vi inför en undantagsregel. Då fråntar vi de facto kommunerna och människorna ute på det lokala planet en möjlighet att stoppa projekt av olika slag som miljömässigt eller på annat sätt förstör deras hembygd. Det är just detta som jag för min del inte kan acceptera. Om vi skall ha en väl fungerande kommunal självstyrelse och ett kommunalt veto, då måste vi enligt min mening också vara beredda att acceptera detta fullt ut och inte ha några undantag från regeln.

Herr talman! Det kan tänkas att bostadsministern anser att detta inte är en kraftig urholkning utan en mycket blygsam inskränkning av den kommunala självstyrelsen och vetorätten. Men jag vill påpeka att de kommuner och framför allt de människor som kan komma att beröras av denna åtgärd säkert kommer att uppfatta det som en mycket kraftig inskränkning av den kommunala självstyrelsen och möjligheten att kunna påverka den egna miljön.

Herr talman! Det blir väl, som bostadsministern säger, anledning för oss att återkomma till den här diskussionen när det finns konkreta förslag att diskutera. Låt mig ändå konstatera att det finns en ideologisk skiljelinje i vårt sätt att se på den här frågan. Jag värnar mycket starkt den kommunala självstyrelsen och är inte beredd att göra undantag i den för starka nationella intressen. Jag menar att den viktigaste utgångspunkten i det politiska arbetet måste vara människornas möjligheter att på det lokala planet påverka sin egen livsmiljö och sin egen livssituation. Här har vi en ideologisk skiljelinje som vi inte kan komma till rätta med i dag.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag är beredd att ofördröjligen instruera vägverket att tillse att skador på fastigheter som uppstår i samband med sprängningar för vägarbeten repareras utan dröjsmål. När det gäller regleringen av skador av det slag som avses skall vägverket självfallet handla i enlighet med de rättsregler som gäller. Är vägverket ansvarigt för skadorna så skall verket naturligtvis också se till att de omedelbart åtgärdas. Självfallet bör verket vid skada hjälpa en skadelidande med erforderliga upplysningar för reglerande av skadan.

Herr talman! Tillåt mig att tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag finner emellertid att svarets utformning inte är klargörande och därför inte heller tillfredsställande. Kommunikationsministern uppehåller sig inte alls vid det som jag tog upp i min fråga, nämligen procedurfrågan. Det är nu fem och en halv vecka sedan jag gjorde kommunikationsministern uppmärksam på detta problem, och när det inte hände någonting i saken ansåg jag mig tvungen att ställa en offentlig fråga. I söndags stötte jag på en frusen grannfamilj, som var på väg att i desperation överge sitt hem och ta in hos anförvanter, sedan det blivit omöjligt att hålla värmen på grund av att deras skorsten ännu efter sex månader inte hade lagats på ett tillfredsställande sätt och man nu också hade tagit vattnet från dem. Så går det alltså till ute i markerna — och inte så långt härifrån. Nr 26 Som jag redan i min fråga anfört är det absurt att vägverket skall kunna Torsdagen den skjuta ifrån sig ansvaret för reparationer av skador, som tillfogats fastighetsä — 17 november 1983 gare i närheten av ett vägbygge, på den av verket anställde underentreprenö = ren. Jag måste på nytt och med eftertryck konstatera att fastighetsägaren Om avhjälpande av genom expropriationslagstiftningens utformning är sakägare gentemot väg — skador vid sprängverket, men han har inga affärer gemensamt med entreprenören. Han har ningar för vägarheller inte — i motsats till vägverket — några sanktionsmöjligheter mot denne. — beten Vägverkets spel i den här frågan är ett fegt och orättfärdigt system, som är ovärdigt en statlig myndighet. Detta system måste brännmärkas och avskaffas — och det illa kvickt. Det är därför jag har begärt att kommunikationsministern ofördröjligen skall tillse att det blir gjort. Vad som har utspelat sig det senaste halvåret i vår kommun har varit ett mera okänsligt, fegt och inkompetent hanterande av oskyldiga medborgares intressen än vad jag hittills påträffat under mer än 40 års offentlig verksamhet. Jag vill därför på nytt fråga kommunikationsministern: Anser statsrådet verkligen att fastighetsägare som drabbas av skador vid vägbyggen skall behöva förhandla halvårsvis eller mer — och eventuellt ytterligare processa om detta — med vägverkets underentreprenör? Var vänlig och svara ja eller nej!
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte, Gunnar Biörck i Värmdö, diskutera de enskilda fall som jag har uppmärksammats på. Jag har haft möjligheter att hos vägverket kontrollera på vilket sätt dessa frågor hanterats. Det gäller ett visst antal personer, där Gunnar Biörck själv är inblandad. Jag har också kunnat underrätta om vilka åtgärder som har vidtagits. Vägverket och andra statliga myndigheter har givetvis att rätta sig efter de lagar som gäller. Att det skulle gälla särskilda regler för vägverket i skadeståndsfrågor är inte rimligt. Det måste gälla samma skadeståndsregler, oavsett om det är vägverket, någon annan myndighet, något verk, en privatperson eller ett privat bolag som i sin verksamhet förorsakar skada för tredje man. När skador uppkommer kan det vara svårt för den enskilde — det är jag medveten om -— att veta vart han skall vända sig. Självfallet skall verket vid skada hjälpa den skadelidande med de upplysningar som kan vara erforderliga för att vederbörande skall kunna vända sig till rätt person. Den erfarenhet jag har är att vägverket normalt hjälper till med detta. Det är också självklart, Gunnar Biörck, att en skadelidande inte onödigtvis skall behöva lida av en skada som förorsakats av vägverkets eller något annat verks åtgärder.
Herr talman! Jag har avsiktligt inte i min fråga berört några enskilda fall, även om jag nu i mitt inlägg tog upp ett fall som gällde en annan person. Jag 131 har i min medicinska verksamhet lärt mig att ur det speciella kunna deducera fram det generella. I det här fallet är det alltså fråga om en juridisk ordning som är orimlig. Fastighetsägarna har, herr kommunikationsminister, faktiskt inte någonting med ABV eller SIAB att göra, utan det är vägverket som har med dem att göra. De förhandlingar som behövs måste föras på så sätt att vägverket tar på sig ansvaret för reparationer i rimlig tid på de fastigheter det gäller och sedan avkräver ABV, SIAB, eller vad det nu är för någonting, ersättning för kostnaderna. Det är i sak fullständigt absurt att vägverket skall kunna spela över sitt ansvar på en enskild firma, med vilken den drabbade fastighetsägaren i övrigt inte har någonting att göra. Jag är förvånad över att kommunikationsministern, som ju skall vara en hyvens karl, söker betäckning bakom sådana formalistiska uttalanden som här gjorts. Enligt min mening borde kommunikationsministern gå upp till sitt kansli, innan han far till Härnösand, och skaka om de berörda personerna i vägverket, så att det händer något.

Herr talman!

I det fall som åberopas i frågan hade en grekisk besättning ockuperat fartyget för att få sina lönekrav tillgodosedda. Jag ser inte något skäl att här gå in på i vad mån eller på vilket sätt det verkligen förelåg direkt fara för den svenska besättningen. Det är dock i alla händelser klart enligt de arbetsrättsliga regler som gäller mellan ett svenskt rederi och dess svenska anställda att rederiet inte får begära att de anställda skall utföra arbete som medför fara för liv eller hälsa. Arbetstagarna är inte skyldiga att utföra arbete under sådana förhållanden. Jag bortser naturligtvis då från sådana risker som är normala i sjöfarten. Det följer f. ö. också av den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen, främst av MBL:s regler om fackliga förhandlingar och om information, att arbetsgivaren är skyldig att på förhand upplysa om sådana omständigheter kring ett arbete som innebär en förändring eller en avvikelse av större betydelse i jämförelse med vad som är normalt. Jag kan inte se att det behövs några ändringar i våra arbetsrättsliga regler på dessa punkter eller några andra särskilda åtgärder av den innebörd som frågan syftar på. Vad som i detta fall är av särskilt intresse är att det svenska fartyget var föremål för en arbetskonflikt. Jag går inte in på hur det faktiskt och rättsligt förhöll sig i den konflikten. Men även om man ser saken från denna synpunkt finns det klara regler i svensk arbetsrätt, låt vara i mindre mån angivna i lag. Det kan vara på sin plats att peka på att det hos oss uppfattas i första hand som en facklig uppgift att bevaka att reglerna om bl.a. neutralitet och fackliga sympatiåtgärder i arbetskonflikter tillämpas på ett riktigt sätt. Inte heller från denna synpunkt kan jag se att händelsen visar på något behov av åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som var helt otillfredsställande. Frågan gäller det svenska Rederi AB Gotlands agerande och ansvar i samband med att fartyget Vasa Star skulle hämtas hem från Ancona i Italien. Vasa Star chartrades från Gotlandsbolaget av det finska bolaget Finn Line för att gå i trafik mellan Vasa och Umeå. Finn Line i sin tur hyrde ut båten till den grekiske redaren Karageorgis Line i somras. Sedan dess och fram till det båten hämtades har den gått i passagerartrafik mellan Patras i Grekland och Ancona i Italien. När den svenska besättningen, bestående av ett tjugotal sjömän som anställdes av Rederi AB Gotland, kom ned till Italien, möttes man av en situation som var helt annan än den man tänkt sig eller informerats om. Båten låg på internationellt vatten, ockuperad av ett femtiotal sjömän ur den grekiska besättningen, som ville ha sina löner. Dessutom hade den med olika tillhyggen beväpnade grekiska besättningen båtens kassaskåp i sin besittning. Kassan ägdes av Karageorgis Line och Förvaret av kassan uppfattades av den grekiska besättningen som ett slags garanti eller påtryckningsmedel för att besättningen skulle få ut sina löner. Huruvida detta förvar uppfattades på samma sätt av de svenska resp. finska redarna, som hade ekonomiska fordringar på Karageorgis Line, kan ingen svara på med säkerhet. Faktum är att kassan och förvaret av den spelade en väsentlig roll i den svenska besättningens uppgifter. Händelseförloppet ombord på fartyget är en lång historia, som jag inte hinner gå in på, men jag kan säga att det var fyllt av spända och farliga situationer. Det hela hade kunnat resultera i farliga handgripligheter och sammandrabbningar om inte besättningarna i direkt kontakt garanterade varandras säkerhet och trygghet. Den relativt lugna upplösningen av den här sjörövarhistorien kan uteslutande tillskrivas sjömännens klassmedvetenhet och solidaritetskänsla. Faktum är att Rederi AB Gotland, genom att underlåta att informera besättningen om de verkliga förhållandena ombord och genom att undanhålla sanningen om uppdragets verkliga karaktär, har utsatt besättningen för direkt fara. Besättningsmännen fick agera svartfötter och polis gentemot den grekiska besättningen för att lösa ekonomiska tvister och konflikter mellan olika redare. Detta får inte förekomma i fortsättningen! Kommunikationsministern säger i sitt svar, med hänvisning till svensk lagstiftning, att han inte kan göra något. Detta är högst otillfredsställande.
Herr talman! Jag har svarat på den fråga Alexander Chrisopoulos har ställt, nämligen vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra att svenska fartygsbesättningar i framtiden försätts i liknande situationer. Jag har redogjort för de lagar och regler som gäller och konstaterat att det således inte saknas lagar för att kunna komma till rätta med det här problemet. Jag kan bara konstatera att därest man inte följt dessa lagar måste det bli en prövning i arbetsdomstolen. Regeringen har medgivit undantag från tillämpningen av sjömanslagen för den besättning som är anställd av det finska rederiet resp. av det grekiska rederiet. Själva uthyrningen av fartyget är inte tillståndspliktig.

Såvitt jag vet väntas riksdagen i december behandla propositionen om mönstring av sjömän. Där får väl då klarläggas huruvida denna komplettering i laghänseende behövs. Övrig lagstiftning anser jag till fyllest. Sedan får man pröva huruvida rederiet har levt upp till lagens mening.
Herr talman! Kommunikationsministern säger med hänvisning till gällande lagstiftning, inte minst på MBL:s område, att han inte kan göra någonting — det enda han kan göra är att hänvisa till den lag som finns. Men problemet är ju att den här händelsen kunde inträffa, trots att vi har denna lagstiftningen. Lagstiftningen som sådan har alltså inte på något sätt förhindrat att en svensk besättning används på det här sättet. Frågan gällde vad kommunikationsministern kunde göra för att förhindra att liknande händelser, trots den lagstiftning som finns, inträffar i framtiden.

Det mest ledsamma i det här är att den kommunikationsminister som säger detta är en kommunikationsminister som skall representera framför allt arbetarklassens intressen.
Herr talman! Det uppdrag som den svenska besättningen fick betraktades som en vanlig avlösning, Alexander Chrisopoulos! När besättningen reste till Italien med flyg fanns ingenting som tydde på att man kunde vänta några oroligheter. Vad jag har sagt är, Alexander Chrisopoulos, att det finns en lagstiftning som reglerar det här. Skulle det vara så att redaren inte har följt lagstiftningen hänvisar jag till att det får prövas huruvida man har gjort det. Jag hänvisar också till att man enligt förslag i den proposition som har framlagts för riksdagen skall undersöka om det är nödvändigt att också lagreglera liknande charter.
Herr talman! Jag har i min hand en rapport som är underskriven av de flesta i den svenska besättningen. Av rapporten framgår att dagen efter att de gått ombord på ett fartyg som ligger och kryssar på internationellt vatten får de order om att fängsla fyra greker. Tillhyggen, rep och annat fanns till hands för uppdraget som, om det blev en sammandrabbning, skulle äventyra den svenska besättningens hälsa. Den grekiska besättningen var känd för de svenska redarna. De kände också till att fartyget befann sig på internationellt vatten och att det pågick en arbetskonflikt. Sådant här måste på något sätt förhindras i framtiden. Det hjälper inte att hänvisa till den gällande lagstiftningen. Jag behöver inte ställa någon fråga för att få reda på vad lagen säger, utan det kan jag läsa innantill själv. Frågan är vad man kan göra för att förhindra sådana här situationer trots lagstiftningen. Det borde kommunikationsministern försöka svara på.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en stor del av gymnasieskolans yrkesutbildning överförs till lärlingsutbildning i företagen i enlighet med det principförslag moderata samlingspartiet presenterat. Per Unckel har också bett mig redovisa mina eventuella invändningar mot det moderata förslaget. Skolöverstyrelsen inkom i början av hösten med en utvärdering av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Jag avser att lägga fram förslag rörande lärlingsutbildningens framtida utformning i 1984 års budgetproposition. Riksdagen får då möjlighet att samlat debattera och ta ställning till lärlingsutbildningens framtida inriktning. I det sammanhanget kommer det förmodligen att finnas anledning att med riksdagen som forum också debattera förslag från moderata samlingspartiet, i den mån sådana läggs fram motionsvägen. Jag vill rent principiellt framhålla att jag anser att lärlingsutbildningen kan vara ett bra komplement till gymnasieskolan. Det gäller främst inom vissa hantverksyrken. På orter där det inte finns tillräckligt underlag för gymnasieutbildning kan lärlingsutbildning vara den lämpligaste lösningen. Det kan också finnas sociala skäl för att använda lärlingsutbildning. Enligt min mening är det emellertid utomordentligt viktigt att slå vakt om och utveckla den breda yrkesförberedande utbildning av god kvalitet som gymnasieskolan ger. Lärlingsutbildning varken kan eller bör ersätta denna yrkesutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vill också tacka statsrådet för hennes beredvillighet att gå mina tidsönskemål till mötes och ge svaret på frågan i dag i stället för nästa vecka. Herr talman! Sverige har en alarmerande hög arbetslöshet bland unga. Skälet till detta är bl.a. en dålig ekonomi, som den nuvarande regeringen förvisso inte gör bättre, men det är också en uppenbarligen felinriktad yrkesutbildning. I en redovisning som skolöverstyrelsen presenterade häromdagen visar det sig att den kategori ungdomar där arbetslösheten i dag ökar snabbast är den som har gymnasial teknisk utbildning. Vi har från moderaternas sida presenterat ett förslag till hur en betydande del av gymnasieskolans yrkesutbildning skulle kunna överföras till lärlingsverksamhet. Lärlingslinjerna skulle vara tvåeller treåriga. Det skulle vara fråga om ett delat ansvar mellan företaget och gymnasieskolan i så måtto att gymnasieskolan alltfort skulle svara för teorin, medan praktiken skulle falla på lärlingsföretaget. Lön skulle utgå i förhållande till den arbetsinsats lärlingen skulle göra. Företag som tar emot lärlingar skulle vara sådana som i förväg har auktoriserats för denna typ av verksamhet. Vi har en god förebild i hur detta har utnyttjats i Österrike. Där har det gått bra. Ungdomarna får arbete på ett sätt som över huvud taget inte är jämförbart med de svenska förhållandena. Ungdomsarbetslösheten är en tredjedel så hög i Österrike, bl.a. av det skälet att yrkesutbildningen är bra, anpassad till företagens behov, och därför att företagen är medvetna om att de lärlingar som de så småningom har utbildat passar väl in i deras verksamhet. Herr talman! Till detta är statsrådet nu uppenbarligen mycket negativ. Det är dystert för alla de ungdomar som går utan arbete, inte minst därför att, sedan vårt förslag presenterades, intresset från både ungdomar och företag varit utomordentligt stort för att omedelbart starta en verksamhet av detta slag. Statsrådet ser lärlingsutbildningen som ett komplement, lämplig för hantverksyrken och för orter där det inte finns underlag för annan gymnasieutbildning. Varför denna avoghet, Lena Hjelm-Wallén? Det känns som något slags återfall i den negativism gentemot lärlingsutbildning som vi trodde att vi hade övervunnit under de senaste årens fruktbara debatt om denna typ av utbildningsinriktning. Herr talman! Poängen är ju att vi genom exemplets makt är övertygade om att lärlingsutbildning faktiskt är bättre än den utbildning som gymnasieskolan i dag kan erbjuda. Den är bättre i den yrkesinriktade delen. Vi slår vakt om teorin samtidigt som vi skapar möjligheter att utbilda ungdomarna på de bästa tänkbara av utrustningar, nämligen de som finns ute i företagen. Jag vill fråga statsrådet: Är det verkligen så, att det förslag som kommer i budgetpropositionen skall präglas av en så uttalad negativism som den statsrådet ger uttryck för i den principiella deklaration med vilken hon avslutar sitt svar?
Herr talman! Jag vill bestrida att detta är en negativ inställning till lärlingsutbildningen. Jag har klargjort att lärlingsutbildningen kan vara bra i en hel del fall, och då skall också lärlingsutbildning användas, men jag tror inte att det går att helt ersätta nuvarande yrkesutbildning med lärlingsutbildning. På den punkten menar jag att moderaterna är orealistiska. Jag anser att vi skall gå vidare med att förbättra och förstärka den gymnasiala yrkesutbildningen. Och jag tror att man särskilt skall göra detta genom att knyta den närmare till verkligheten ute på arbetsplatserna. Detta gäller både den praktiska och den teoretiska utbildningen. Det finns alltså anledning, tycker jag, att se över möjligheterna att underlätta inbyggd utbildning och annan företagsförlagd utbildning inom gymnasieskolan. Jag är beredd att arbeta för det. Jag är också beredd att arbeta med lärlingsutbildning i de fall det passar. Men jag är inte beredd att allmänt göra avkall på den gymnasiala yrkesutbildningens bredd och kvalitet. Vi har kontroll över den då den bedrivs i samhällets regi. Vi kan dock aldrig få samma kontroll över den då den sker i lärlingsutbildningens form.

Herr talman! Jag vet inte om jag skall uppfatta det som statsrådet nu sade som en modifiering av hennes ursprungliga svar. För att vara positiv i denna debatt och för de ungdomars skull som den här debatten faktiskt handlar om väljer jag emellertid den tolkningen. Statsrådet är inte nu beredd att helt ersätta den nuvarande yrkesinriktade utbildningen i gymnasieskolan med lärlingsutbildning. Nej, det tror jag heller inte att någon har föreslagit. Vad vi för vår del har föreslagit är att utbildningslinje på den yrkesinriktade delen av gymnasieskolan, som lika väl, eller bättre, kan överföras till företagen, i dess helhet skall överföras dit. Detta bör ske av det enkla skälet att vi, som jag tidigare sade, med exemplets makt har visat att yrkesutbildning i den formen är mer effektiv när det gäller att garantera ungdomarna nödvändiga arbeten efter det att utbildningen är avslutad. Statsrådet säger vidare att hon inte är beredd att ge avkall på gymnasieskolans bredd i, såvitt jag förstår, dessa yrkesinriktade delar. Nej, herr talman, det är inte heller vi. Det är därför vi har föreslagit att den teoretiska utbildningen alltfort skall ske inom gymnasieskolans ram. Vi har föreslagit att eleverna skall spendera en å två dagar i veckan i gymnasieskolan för denna typ av utbildning. Vi har särskilt nämnt ämnena svenska och samhällskunskap som nödvändiga för alla utbildningar, och till detta kommer ett antal tillval. Men vad vi vill ha sagt med vårt förslag är ju att den yrkesinriktade delen av dessa utbildningar bättre sköts ute i företagen där den moderna utrustningen finns, där erfarenheten av arbetslivet finns och där man samtidigt med själva yrkesutbildningen som ung människa också kan få utbildning i vad arbetsliv och arbete faktiskt innebär. Arbetslivets regler, Lena Hjelm-Wallén, måste man lära sig i arbetslivet. Kan man dem när utbildningen i arbetslivet är avslutad, ökar möjligheterna dramatiskt att få ett varaktigt arbete.
Herr talman! Beträffande frågan om samverkan mellan skola och arbetsliv deklarerade jag att jag anser att den bör öka, och det är bra om vi kan hitta lämpliga former för mer av företagsförlagd utbildning. Man måste emellertid göra skillnad mellan företagsförlagd utbildning allmänt sett och lärlingsutbildningen. Lärlingsutbildningen är bara en liten del i detta. Moderaterna gör ett fel om de tror att det är utbildningssystemets utformning som är den främsta orsaken till ökningen av ungdomsarbetslösheten. Man bortser då ifrån att ungdomsarbetslöshetens utveckling under 1970-talet har varit i stort sett densamma i alla västerländska länder, trots att man har mycket olikartade utbildningssystem. Det här är mycket komplexa frågor, och man kan inte bara säga att mer lärlingsutbildning är lösningen på dem. Så enkelt är det faktiskt inte.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att ungdomsarbetslösheten ökar i hela västvärlden, men det är inte detta som är poängen. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är skyhögt högre än i andra länder med andra utbildningssystem. När ungdomsarbetslösheten ökar både i Österrike och i Sverige, för det gör den, får man inte av detta dra slutsatsen att vi alla är ungefär lika goda kålsupare på utbildningsområdet. I Österrike är ju den totala ungdomsarbetslösheten bara en tredjedel av vår, mycket — säger de själva — beroende på den förtroendefulla samverkan som där har åstadkommits mellan företagen och utbildningssystemet. Det är det jag vill åstadkomma i Sverige också. Utbildningsministern säger att lärlingsutbildningen bara är en liten del av den i dag företagsförlagda utbildningen. Ja, tyvärr är den det. Jag tror på all företagsförlagd utbildning, men jag tror mera på lärlingsutbildning av det enkla skälet att bara lärlingsutbildningen kan skapa en förtroendefull samverkan mellan företaget och lärlingen. Den företagsförlagda vanliga gymnasiala utbildningen kommer alltid att litet grand ha karaktären av att eleven är gäst hos verkligheten.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att moderaternas analys av ungdomsarbetslösheten är väldigt tunn. Det är ju mycket komplicerade faktorer som ligger bakom. Tag t.ex. det förhållandet att så många av de enkla arbetsuppgifter — introduktionsjobb av olika slag — som förr fanns och som lämpade sig för ungdom nu i stor utsträckning har försvunnit, eftersom arbetslivet har förändrats. Jag tror att vi är många som beklagar den utvecklingen, men att så har skett är någonting vi får konstatera. Näringslivet har på något sätt vant sig av med ungdomar. Jag tycker att det vore bra om man i en samverkan mellan skola och arbetsliv återigen kunde vänja näringslivet vid att räkna ungdomar som människor som också har rätt till jobb.

Herr talman! Utbildningsministern anser att min analys av ungdomsarbetslöshetens orsaker är tunn. Jag började mitt anförande med att tala om de ekonomiska spörsmålen, men detta får man inte diskutera med utbildningsministern, för då får man en reprimand av talmannen för att man har riktat sig till fel statsråd. Vad jag i stället har gjort är att jag försökt peka på den del av ungdomsarbetslösheten som hänger samman med skolan. Utbildningsministern hänvisar nu till att lätta arbeten har försvunnit. Men det är faktiskt inte något som är unikt för Sverige. Lätta arbetsuppgifter har försvunnit också från Österrike, men ungdomsarbetslösheten är där ändå bara en tredjedel av den som vi har i Sverige. Jag drar den slutsatsen att det måste ligga något i vad österrikarna säger, nämligen att ungdomsarbetslöshetens låga nivå i Österrike hänger samman med den goda relationen till företagen. Statsrådet säger att hon gärna vill vänja företagen vid att ta emot Nr 26 ungdomar och vid att räkna in ungdomarna i sitt arbete. Men själva — Torsdagen den utgångspunkten för min fråga är ju att företagen redan har visat sig positiva — 17 november 1983 till våra förslag på ett sätt som trotsar våra vildaste förväntningar. Nu väntar = vi på att regeringen skall göra det möjligt att låta denna positiva inställning — Om ökad lärlingsockså ge utslag i form av ett ökat antal lärlingsplatser, enligt de förslag som vi har presenterat. Det är ledsamt att statsrådet är så negativ och njugg i sin attityd. Vi får väl hoppas att det blir bättre till våren, då verkligheten har kommit ytterligare ett steg närmare också kanslihusets bastioner.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i utrikesutskottet under Sture Ericsons ledighet anmält hans ersättare Ulla-Britt Carlsson och som suppleant i kulturutskottet under Tyra Johanssons ledighet anmält hennes ersättare Sverre Palm. Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i utbildningsoch näringsutskotten under Per Unckels ledighet anmält hans ersättare Lena Lundblad. Folkpartiets partigrupp har som suppleant i konstitutionsoch skatteutskotten under Karin Ahrlands ledighet anmält hennes ersättare Andres Käng. Andre vice talmannen förklarade valda till suppleant i konstitutionsutskottet Andres Käng suppleant i skatteutskottet Andres Käng suppleant i utrikesutskottet Ulla-Britt Carlsson suppleant i kulturutskottet Sverre Palm suppleant i utbildningsutskottet 4

Herr talman! Anders Björck har frågat om justitieministern är beredd att lämna kammaren en redogörelse för de slutsatser som man har kommit fram tillinom justitiedepartementet angående konsekvenserna för svensk lagstiftning av en dom i Europadomstolen. Anders Björck har också frågat om justitieministern anser att oppositionen bör ges möjligheter att delta i beredningsarbetet. Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att analysera konsekvenserna för vår lagstiftning av Europadomstolens dom. För egen del har jag ännu inte hunnit sätta mig in i frågan så långt att jag i dag kan lämna någon sådan redogörelse som Anders Björck efterfrågar. Jag är inte heller beredd att i dag ta ställning till hur det fortsatta beredningsarbetet bör bedrivas.
Herr talman! Det är ett märkligt och otillfredsställande svar som den nye justitieministern har lämnat. Hans debut kunde knappast ha varit sämre. Jag ber högst formellt att få tacka för svaret. För ett år sedan frågade jag hans företrädare vilka åtgärder regeringen ämnade vidta med anledning av den fällande domen mot Sverige i Europadomstolen. Justitieministern lovade då att omedelbart — ordet omedelbart är ett citat ur herr Rainers anförande från protokollet — bereda ärendet i regeringskansliet och återkomma med en redogörelse så snart detta skett. Han skulle då också ta ställning till på vilket sätt oppositionen skulle ges möjlighet att delta i arbetet. Nu, herr talman, har ett år gått. Ingenting har hörts från justitiedepartementet. Det enda som har hänt är att statsministern har gjort ett djupt olyckligt uttalande om Europadomstolen. Om inte arbetstakten i justitiedepartementet är snigelartad, kan man inte dra någon annan slutsats än att departementet struntat i ärendet eller gett det lägsta prioritet. Detta är i och för sig inte så märkligt när det gäller ett socialdemokratiskt lett departement. Respekten för egendomsskyddet och rättssäkerheten, vilket den fällande domen i Europadomstolen handlar om, har det ibland varit si och så med från socialdemokratins sida. Herr talman! Ett års tid är mer än nog för att förbereda en rapport till riksdagen. Det är fem veckor sedan jag lämnade in den nu aktuella interpellationen. Departementet har haft god tid på sig att förbereda ett svar. Justitieministern är visserligen ny på sin post, men han har en bakgrund som gör att han snabbt borde ha kunnat sätta sig in i ärendet och avge ett tillfredsställande svar. I annat fall kunde han ha kontaktat mig och föreslagit att vi skulle flytta fram svarsdatum och denna debatt någon eller några veckor. Men så har inte skett, och hanteringen av hela ärendet är en förolämpning mot riksdagen. Eftersom svaret bör ha varit på delning inom hela regeringen, ställer sig alltså denna bakom handlingssättet. Herr talman! Justitieministern gör i sitt s.k. svar klart att han inte är beredd att sakdiskutera min interpellation, eftersom han och hans departement inte är förberedda. Mot denna bakgrund är det meningslöst att här och nu aktualisera de viktiga sakfrågor som återfinns i interpellationen. Ett svar är emellertid nödvändigt, eftersom Sverige har förbundit sig att följa Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Jag kommer därför, herr talman, att nu gå till kammarkansliet och framställa exakt samma interpellation en gång till. Därigenom kan justitieministern få den ytterligare betänketid som han och hans departement anser sig behöva.

Herr talman! Jag sade i mitt svar på Anders Björcks interpellation att jag inte hunnit sätta mig in i frågan så långt att jag i dag kunde lämna den fullständiga redogörelse som Anders Björck har begärt. Med det har jag inte sagt att det inte skulle ha pågått ett arbete inom justitiedepartementet under den tid som har förflutit sedan Anders Björck senast interpellerade — tvärtom. Jag ansåg det viktigt att, innan jag var färdig med min fullständiga bedömning av de analyser som har gjorts, lämna ett så kort svar som jag här gjorde. Med anledning av vad Anders Björck sade i sitt inlägg vill jag erinra om några saker som har skett inom departementet och regeringskansliet. Till en början tror jag att Anders Björck håller med mig om att det inte är helt lätt att bedöma vad Europadomstolens dom innebär för den nu gällande expropriationslagstiftningen. Vi har nämligen, sedan domen föll, fått en annan lagreglering och praxis. Enligt den nu gällande expropriationslagen skall i expropriationstillstånd bestämmas viss tid inom vilken saken skall fullföljas genom ansökan om stämning till domstol. I praktiken bestäms den tiden numera till ett år, och det har utvecklats en praxis som innebär att tiden inte förlängs. En annan av huvudfrågorna i detta ärende gäller de långvariga byggnadsförbuden. Ett mycket omfattande arbete på detta område har nu slutförts och lett fram till en lagrådsremiss, som nyligen har börjat behandlas av lagrådet. I denna remiss föreslås dels att gällande byggnadsförbud omgående upphör, dels att nya byggnadsförbud inte får meddelas. Jag tycker, Anders Björck, att det finns en del övertoner i denna debatt. Det tyckte jag f. ö. redan innan jag tillträdde som justitieminister. Hos kommissionen registreras varje år flera hundra klagomål. Genom åren har de allra flesta stater blivit fällda en eller flera gånger. Sverige har fällts vid ett enda tillfälle. Helt allmänt vill jag säga att lagarna är föremål för ständig tillsyn, översyn och anpassning till förändrade krav och värderingar. En omständighet som alltid skall beaktas vid tillsynen och översynen av vår lagstiftning är de bedömningar som görs av Europakommissionen. Jag talade om övertoner, men jag vill fråga Anders Björck om han ändå inte håller med om att vår lagstiftning uppfyller mycket högt ställda rättssäkerhetskrav, sett i ett internationellt perspektiv. Jag är säker på att Anders Björck är beredd att göra det medgivandet.